Herr talman! Herr Hansson i Skegrie har frågat om jag är villig att inför riksdagen lämna en redogörelse för vår beredskapssituation på livsmedelsförsörjningens område. Som sammanfattande mått för beredskapen på livsmedelsförsörjningens område har hittills använts självförsörjningsgraden. Den fredstida självförsörjningsgraden beräknas för närvarande uppgå till 85—90 procent. Detta innebär en viss nedgång från början av 1960-talet då självförsörjningsgraden enligt de senaste beräkningarna uppgick till något över 90 procent. I beräkningarna har hänsyn tagits till importen av bl.a. grönsaker och frukt. Produktionen, mätt i kalorier, har varit i stort sett oförändrad under 1960-talet, men konsumtionen har ökat något på grund av befolkningsökningen. Vår produktion är numera i högre grad än i början av 1960-talet baserad på importerade produktionsmedel. Den fredstida självförsörjningsgraden anses av bl.a. detta skäl vara ett sämre mått på försörjningsberedskapen inför en avspärrning än vad den var i början av 1960-talet. Regeringen har därför uppdragit åt lantbruksekonomiska samarbetsnämnden att göra en översyn av metodiken m.m. för beräkning av produktionsoch konsumtionsutvecklingen samt försörjningsbalansen på livsmedelsområdet. Vid översynen kommer särskilt att beaktas jordbrukets och trädgårdsnäringens potentiella produktionsresurser. För att verkställa utredningsuppdraget har nämnden tillsatt en särskild expertgrupp. Expertgruppens arbete pågår. Enligt min mening måste man avvakta resultatet av expertgruppens arbete för att få en mera fullständig bild av det aktuella försörjningsläget. I vad gäller de mer långsiktiga frågorna i samband med vår försörjningsberedskap vill jag erinra om det arbete som bedrivs inom den nyligen tillsatta parlamentariska försvarsutredningen om grunderna för vår säkerhetspolitik och den långsiktiga inriktningen av våra totalförsvarsansträngningar. Utslaktningen av mjölkkor och den därav följande minskningen av mjölkproduktionen efter år 1969 har särskilt observerats i diskussionen om vår försörjningsberedskap. Det finns skäl att påminna om att vi är i det närmaste självförsörjande i vad gäller mjölk och mejeriprodukter. Mjölkproduktionen överstiger avsevärt vad som krävs för vår försörjning med konsumtionsmjölk. Den överskjutande kvantiteten används bl.a. för ostoch smörtillverkning. I fråga om smör täcks vårt behov av egen produktion, som dessutom i ökande omfattning baseras på avskumningsfett från konsumtionsmjölk. För ost är självförsörjningsgraden ca 85 procent. Ostimporten har ökat under senare år till följd av stigande efterfrågan på utländska ostsorter. Mjölken har intagit en framskjuten plats i överläggningarna angående regleringen av priserna på jordbrukets produkter, som riksdagen senare i vår kommer att få ta ställning till. Jag vill slutligen erinra om att våra beredskapsåtgärder också tar sikte på livsmedelsförsörjningen i krig. Under senare år har en ökad beredskapslagring skett för att förstärka försörjningen i krig. Även andra åtgärder har vidtagits i samma syfte.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret. Det är en betydligt försiktigare jordbruksminister, som lämnar svar i dag. Också för ett år sedan lämnade han nämligen ett svar i denna fråga, som diskuterades av oss. Därvid sade herr statsrådet bl.a. att vår beredskap aldrig har varit bättre än den var då. Jag hade vid det tillfället motsatt uppfattning. Uppgifterna i dagens interpellationssvar är, som jag sade, ganska försiktiga och väl tillrättalagda. Herr statsrådet stryker särskilt under att den fredsmässiga självförsörjningsgraden nu är 85 å 90 procent. Jag skulle tro att den riktigaste siffran i dagsläget är 85 procent. Den utredning som nu pågår för att bringa klarhet är alltför välbehövlig. För närvarande är vi inte, vare sig den ene eller den andre, säkra på var vi befinner oss, utan vi måste bygga på de uppgifter som går att få fram. Herr statsrådet säger emellertid en sak som är utomordentligt viktig, nämligen att vår produktion numera i högre grad än i början på 1960-talet är baserad på importerade produktionsmedel. Ja, det är riktigt, men det är också oerhört allvarligt att det är på det sättet. Den självförsörjning som vi i dag har och som jag anser vara ungefär 85 procent är baserad på en användning av växtnäringsämnen som har ökat ungefär 75 procent under de senaste tio åren. Detta är, som jag sade, i stort sett en importvara som har ökat så mycket i användning. Kväveförbrukningen inom jordbruket är i dag 2,5 gånger större per hektar än den var för tio år sedan. Användningen av fosforhaltiga växtnäringsämnen har ökat med 75 procent per hektar och kalitillförseln har ökat med ungefär 93 procent. Det är denna oerhört ökade tillförsel av växtnäringsämnen som i dag svarar för den 85-procentiga självförsörjningen. Dagens vegetabilieproduktion är, som jag sade, i högre grad än den någonsin har varit, beroende av importerade växtnäringsämnen. Skulle denna införsel minska, resulterar det ofelbart i en betydande skördeminskning och därmed också en allvarlig sänkning av självförsörjningsgraden. Här har vi, anser jag, en av de största svagheterna i vår aktuella beredskapssituation. Om det nu bara vore så väl att vi hade tillräckligt stora lager av dessa förnödenheter, skulle riskerna för beredskapen vara mindre. Men hur ser det ut med lagren av handelsgödsel, kraftfoder, drivmedel etc.? 1969 gjorde statens jordbruksnämnd en utredning om beredskapsläget. Det var en utomordentligt noggrann och omfattande utredning, och den visade att vi skulle behöva ett lager av ungefär 450 000 ton handelsgödsel för att uppfylla kraven på tillräcklig beredskap. Vi hade 82 000 ton eller ungefär 20 procent av vad vi hade behövt för att klara det beredskapsalternativ som jordbrukspolitiken förutsätter, dvs. tre års avspärrning. Lagren av fodermedel var inte mycket bättre. Vi hade enligt den utredningen behövt ett lager av 520 000 ton. Vi hade 52 000 ton eller låt mig säga 12 å 13 procent av vad vi skulle behöva. Där kommer in en alldeles speciell sak, och det är proteinbehovet vid utfodringen, där vi i hög grad är beroende av import. Jag kommer kanske tillbaka till detta senare i fråga om mjölkförsörjningen. Jordbruksnämnden ansåg den gången att vi behöver förstärka beredskapen med ungefär 250 miljoner kronor, och det borde ske på det sättet att vi under fem år framöver skulle anvisa 50 miljoner kronor varje år. Det första kravet på de första 50 miljorna avslogs emellertid av riksdagen, och i år har icke heller något sådant anslag förts upp. Man kan alltså utgå ifrån att beredskapen på produktionsmedelssidan inte är bättre nu än den var i fjol — eller som jag visade i siffror lika svag nu som den var då. Statsrådet säger i slutet av sitt interpellationssvar att det skett en viss förstärkning. Varifrån har vi fått pengar till det? Såvitt jag kan erinra mig har riksdagen inte beviljat något anslag, i varje fall inte av någon betydenhet, för att förstärka beredskapen. Även när det gäller animaliesidan är situationen allvarlig. Antalet mjölkkor i landet har minskat från 957 009 år 1966 — alltså året innan den nuvarande jordbrukspolitiken satte in — till 712 000, som är den senaste siffran, för april månad i år. Invägningen vid mejeri av mjölk var 1966 3 239 000 ton men är i dag endast 2 650 000 ton. Det betyder att vi redan nu är nere under den mjölkproduktion som man räknar med för år 1975. Det innebär enligt vad experterna säger att vi under lågproduktionsperioderna som ju inträffar vissa tider på året kommer att få det mycket besvärligt för att tillgodose konsumtionsmjölksbehovet i alla distrikt. Man säger att gränsen för att årligen klara det problemet går vid 2 800 000 ton. Vi är i dag som jag sade nere vid 2 650 000 ton. Den nedersta gränsen har alltså passerats, och vi håller på att sjunka ytterligare under den. Enligt de beredskapsberäkningar som gjordes i 1960 års jordbruksutredning skulle vi vid en eventuell avspärrning första året slakta ut 15 procent av mjölkkorna. Det skulle vi göra för att lösgöra arealer för produktion av vegetabilier och på det sättet i varje fall få fram fler kalorier. Men hur går det med detta när vi redan har en otillräcklig mjölkförsörjning? Har vi råd att slakta ner ytterligare 15 procent av det djurantal vi har nu, om det skulle bli en sådan avspärrning? Jag skulle inte tro att vi har det. Det s.k. smörberget har försvunnit eller i varje fall håller det på att försvinna. Vår egen tillverkning av smör minskade mellan 1969 och 1970 med 33 procent, och från 1968 har nedgången varit 40 procent. Vi har importerat finskt smör och kanadensiskt mjölkpulver. Det har sagts mig att skummjölken icke kommer att kunna återskickas till producenten efter augusti månad i år. Då inträder som jag sade ett allvarligt proteinproblem för djuruppfödarna, som sysslar med rekrytering av mjölkkor. Men sedan kommer en mycket allvarlig sak. Man har tidigare sagt att vid en avspärrning skulle djurstammen minskas och i stället areal lösgöras för vegetabilieproduktion; vi skall övergå från att äta animalier till att äta vegetabilier. Detta var på sin tid ett av de stora slagnumren för tillskyndarna av dagens nedbantningspolitik i fråga om jordbruket. Men hur går det nu med den utslaktningen av djur? Vi har redan i dag gjort en betydande utslaktning, och de därigenom lösgjorda arealerna är medtagna i de 85 procenten. 1967 räknade vi med att vi hade 92—93 procents självförsörjning. Däri ingick ungefär 3 procent importerade varor. I dag räknar vi med att de importerade varorna, främst frukten, svarar för inte 3 procent utan ungefär 10 procent. Räknar man bort de 10 procenten från dagens försörjningsläge hamnar vi på en ganska låg siffra. Som jag tidigare har sagt är vi i dag mer beroende av importerade produktionsmedel än vi varit någon gång tidigare. Det gäller handelsgödsel, fodermedel och drivmedel till traktorer. Huruvida vi har tillräcklig beredskap i fråga om det sistnämnda är jag inte alldeles övertygad om. Jag kommer för min del fram till att även om vi för dagen kan peka på en något så när försörjning — statsrådet nämner i svaret 85—90 procent — är därmed inte sagt att vår beredskap är tillfredsställande. Det helt avgörande och det allt annat överskuggande är ju inte hur det ser ut i dag, utan hur det ser ut den dag gränserna stängs och vi inte kan få behövlig import utifrån. Då bortfaller de importerade fodermedlen, då bortfaller de importerade växtnäringsämnena och då är dagens lagerhållning helt otillräcklig för att klara av denna bortfallna import. Jag stryker än en gång under att vi i dag är beroende av denna import därför att vi har drivit upp en produktion som i högre grad än någon gång tidigare är baserad på en ökad användning av importerad växtnäring och importerat foder. Jag kommer för min del fram till att frågan är om vår beredskapssituation på livsmedelsområdet någonsin varit svagare och mer riskabel än vad den är i dag.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie började med att säga att jag i mitt svar i dag var betydligt försiktigare än jag var förra gången vi dryftade beredskapssituationen. Den gången sade jag att beredskapssituationen aldrig har varit bättre; det skulle jag alltså inte hålla fast vid i dag. Ja, det har skett den förändringen att situationen i dag är bättre än den var när vi senast resonerade om dessa ting. Vad man skall komma ihåg är att en översyn av självförsörjningsgradsberäkningen nu görs. Vi vet för dagen inte exakt vad den kan leda till. Man skall exempelvis undersöka vilka möjligheter som finns att inom jordbruket och trädgårdsnäringen öka produktionen för att ersätta den fruktoch grönsaksimport som betyder rätt mycket för självförsörjningsgraden. Vi har utan tvivel möjligheter att av egen kraft ersätta en stor del av denna, och det är bl.a. det som den översynen skall ge besked om. Det finns ingen anledning att skrämma det svenska folket med att vi skulle ha så dålig beredskapssituation. Jordbruksproduktionens volym har praktiskt taget inte minskat alls under hela 1960-talet. Vi har haft en nästan oförändrad produktion inom det svenska jordbruket under den perioden. Vad är det då som har skett? Jo, vi har haft en betydande avgång från jordbruksnäringen, men den har gällt de små och de lägre avkastande enheterna. Sedan har det skett en ökning av avkastningen per enhet hos de kvarvarande producenterna, och vi har kunnat hålla en oförändrad produktionsnivå.

Om man ser på den totala produktionsvolymen så märker man att utvecklingen inte tyder på någon försämrad beredskap. Ser man på de enskilda produkterna kan man finna att en viss överskottsproduktion har försvunnit, men å andra sidan har vi fått annan överskottsproduktion. Smöröverskottet och den förlustbringande smörexporten har praktiskt taget försvunnit. Det var rätt intressant att höra hurusom herr Hansson i Skegrie omtalade att vi har tvingats till smörimport från Finland. Det är riktigt, men herr Hansson i Skegrie glömde bort att tala om för kammaren att vår smörexport till England har varit dubbelt så stor som vår import från Finland. Det hade ju varit bra att få veta det också, så att man hade fått en fullständig bild av situationen. Jag upprepar: Vår export av smör har varit dubbelt så stor som importen från Finland. Men att vi har kunnat få bort det här förlustbringande smöröverskottet tror jag inte några aktiva jordbrukare är ledsna för, utan det hälsar man säkert med tillfredsställelse. Nu har vi alltså blivit av med smöröverskottet, men i stället har vi fått ett ökat spannmålsöverskott, och det får vi försöka göra oss kvitt utan att kunna tjäna så värst mycket pengar på det. Vad som inträffar är alltså att överproduktionen av mjölk, som huvudsakligen har gått till smörproduktion, har försvunnit, att spannmålsproduktionen har ökat med åtföljande förlustbringande överskott och att den totala jordbruksproduktionen i stort sett har varit oförändrad. Om jag nu, oberoende av att en undersökning om metoderna för att beräkna självförsörjningsgraden pågår, ändå ger mig på en beskrivning av självförsörjningsgraden, så vågar jag, med ledning av de uppgifter jag har, påstå att den i dag ligger mellan 85 och 90 procent, för att ta till en bred marginal. Självförsörjningsgraden ligger inte under 85 procent men inte heller över 90; den ligger där mitt emellan. När man i 1960 års jordbruksutredning räknade med att vi var uppe i en 98-procentig självförsörjningsgrad, räknade man för högt. Man tog vid det tillfället inte alls hänsyn till den då existerande importen av frukt och grönsaker. Tar vi hänsyn till den, kommer vi fram till något över 90 procent vid den tidpunkten, och självförsörjningsgraden har alltså varit praktiskt taget oförändrad under hela 1960-talet. Går man till de olika produkterna — och det tycker jag det finns anledning att göra — skall man finna att vi i fråga om vete är självförsörjande till 160—170 procent och i fråga om råg till 143 procent. Vi har alltså stora överskott. Även när det gäller foderspannmål har vi ett stort överskott, som vi inte gärna kan göra oss av med om våra gränser avspärras för import. Då har vi alltså foderspannmål, som i viss mån kan ersätta det kraftfoder som vi eljest skall importera. I fråga om sockret är självförsörjningsgraden rätt låg, men det har riksdagen beslutat. I och med att vi har antagit det internationella sockeravtalet har vi förbundit oss att ha en sockerproduktion som gör oss självförsörjande till ungefär 60 procent. Resten har vi lovat att köpa utifrån till priser som ligger över världsmarknadspriset som en liten del i vårt utvecklingsbistånd. Här har vi alltså en låg självförsörjningsgrad som vi själva har fastställt. Går jag så över till att se hur vi har det ställt med mjölken, finner jag att vi är självförsörjande beträffande smör till 109 procent, mjölkpulver till 100 procent och ost till 84—85 procent. Konsumtionsmjölken är det inget som helst tvivel om.

Det finns alltså ingen som helst risk för konsumtionsmjölken, inte ens under en sådan lågperiod. Dessutom pågår det ju ett intensivt arbete för att utjämna mjölkproduktionen över hela året, och vi kan nog räkna med en rätt stor framgång därvidlag allteftersom vi får större enheter inom mjölkproduktionen. Ser jag på produktionen av kött, finner jag att vi är självförsörjande när det gäller nötkött till 108 procent och fläsk en bra bit över 100 procent. Ägg har vi så att vi klarar oss gott och väl. Det är riktigt att vi behöver importera 400 miljoner kilo oljekraftfoder och fiskmjöl. Men då får man inte glömma att vi har en export av fodersäd med ungefär samma kvantiteter. Jag är medveten om att det inte har samma värde då man använder detta som fodermedel. Men här har vi alltså en lageruppbyggnad. Hur stor den behöver vara får vi veta, herr Hansson i Skegrie, när utredningen är klar. Jag sammanfattar, herr talman, med att säga att det inte finns någon anledning att ge det svenska folket en bild av att vi har en hopplös situation och att vår beredskap på livsmedelsförsörjningens område skulle vara så förtvivlad. Det område där produktionen har gått ned mycket kraftigt är alltså mjölken — det erkänner jag — men vi behöver inte ha några bekymmer för det. I den jordbruksuppgörelse som i dag är i sikte, har man ägnat huvudintresset åt mjölken. Och den väsentliga höjningen kommer ju att läggas på mjölken. Med hänsyn även till detta och om riksdagen accepterar det förslag som vi så småningom kommer med finns det alltså ingen som helst anledning till bekymmer för vår livsmedelsberedskap.

Herr talman! Herr statsrådet rörde sig i huvudsak på det område som — vilket jag påpekade tidigare — inte är det viktigaste, nämligen hur dagens situation ser ut. Jag sade att detta inte är det viktigaste, utan det är hur den situation ser ut som uppkommer när gränserna är stängda. Det är ju därför vi har beredskapslagring, och vi måste ha klart för oss att den situationen kan inträffa. Hur stor produktionen för dagen än är, så är den — som jag sade — med säkerhet otillräcklig vid en avspärrning. Det gäller alltså inte dagens situation utan vad vi skall diskutera är: Hur har vi det ställt vid en avspärrning? Herr statsrådet säger att vår beredskap har förbättrats sedan i fjol. Det skulle vara intressant att höra på vad sätt den har förbättrats. Det lär vara ytterligt små lagerökningar som har åstadkommits — om jag är riktigt underrättad är det sådana lagerökningar som har relativt liten betydelse. I varje fall har ju riksdagen inte beviljat några summor för denna beredskapsökning när det gäller, som jag sade, produktionssidan. Man avslog förslaget om de 50 miljonerna förra året, och man har icke anvisat någonting i år. Vi behöver under en femårsperiod anvisa 50 miljoner per år för att bygga upp en tillräcklig beredskap. Resonemanget håller alltså inte, men det skulle vara intressant om herr statsrådet ville fortsätta att tala om detta att vår beredskap har förbättrats och lämna oss besked om på vad sätt det har skett. Vad är det för varor vi har köpt och hur mycket har vi fått in som på det sättet förbättrar situationen? Nej, jämför man situationen för dagen med fjolårets, så finner man att situationen är betydligt sämre. Herr statsrådet säger att vi har en utredning på gång. Ja, varför har vi det, om beredskapen är bättre och håller på att ytterligare förbättras? Det antyder väl att vi inte är säkra på att vi har rätt bedömt situationen. Det finns ingen anledning, säger herr statsrådet, att skrämma konsumenterna, därför att produktionen har inte förändrats — den har inte sjunkit. Jag sade ju ganska tydligt ifrån att den produktion vi har i dag — både på vegetabiliesidan och på animaliesidan — är i högre grad beroende av importerade produktionsmedel än vad den någonsin har varit. Och om de produktionsmedlen bortfaller eller krympes kommer återverkningen på produktionen att bli kraftigare än vad den hade varit för några år sedan. Vi kan, säger herr statsrådet, själva sätta i gång med produktion av förnödenheter. Det var väldigt intressant att höra att vi har det så bra förspänt! När vi har ökat användningen av konstgödsel med ungefär 75-100 procent på tio år och vi i huvudsak bygger på importerade kvävemedel m.m., hur skulle vi då snabbt få fram en egen produktion? Varifrån skulle vi ta råvarorna för att sätta i gång den produktionen? Varifrån skulle vi ta fosforn till produktionen av de nödvändiga fosforgödselmedlen och varifrån skulle vi ta kaliet, när vi inte har lager så det räcker? Och varifrån skulle herr statsrådet ta proteinfodret? Herr statsrådet säger mycket betämt att spannmålen kan vi utnyttja i stället för de importerade fodermedlen. Men det är en väldig skillnad, herr statsråd, på proteinhalten i vårt korn och i importerat kraftfoder. Det är inte antalet foderenheter vi har problem med utan det är äggvitan i fodret, proteinet, som är det allt avgörande. Det är där svagheten ligger hos oss. Mjölken håller som sagt på att minska. Enligt de uppgifter jag fått kommer efter augusti månad i år ingen skummjölk att gå i retur till producenterna för uppfödning av kalvar, och då faller där bort en proteinkälla. Den måste ersättas. Hur skall vi ersätta den? Nej, det är inte så lätt, som herr statsrådet gör gällande, att utan vidare gå över till att själv producera de bortfallna importvarorna. Sedan berörde herr statsrådet ytterst litet minskningen av mjölkproduktionen, en minskning som jag uppfattar som mycket besvärande. Vi är i dag nere i en mjölkproduktion på 2 650 000 ton, och experterna säger att den nedre gränsen bör ligga vid 2 800 000 ton. Jag tror inte heller att den förbättring av mjölkproduktionens lönsamhet som man nu överlägger om kommer att stoppa den nedåtgående kurvan. Vi kan vara säkra på att kurvan kommer att fortsätta nedåt ännu ett stycke, innan den eventuellt bromsar upp. Och vill man ha den att vända uppåt igen, måste det vidtas andra förbättringar på mjölkproduktionens område än dem vi i dag diskuterar. Jordbruksministern talade vidare om att spannmålsproduktionen har ökat; där ligger vi nu över 100 procent i självförsörjning, sade han. Men under en avspärrning kan vi väl inte bara äta spannmål. Under den senaste avspärrningen försökte vi ändra på konsumtionen från den vanliga sammansatta konsumtionen till en ökad vegetabilisk konsumtion, alltså i större utsträckning äta bröd, kålrötter osv. Men när vi hade lyckats ändra konsumtionen något över fem procent, så började det knaka i ransoneringsmoralen. Det har därför mycket ringa betydelse att vi i dag har 105 eller 110 procents självförsörjning på spannmål. Vi kan inte äta bara spannmål. Vi måste ha en animalieproduktion också. Herr statsrådets stora slagnummer i fjol var att vi skulle slakta ut korna och öka produktionen av vegetabilier, men som jag sade i mitt förra anförande lär vi inte ha råd att slakta ut så särskilt många kor ytterligare. Sedan vill jag fråga herr statsrådet något mycket väsentligt: Hur har vi det ställt inför en eventuell avspärrning? Som jag sade har vi i dag 20 procent av behovet av växtnäringsämnen i lager och 12 å 13 procent av vad vi behöver av fodermedel. Anser statsrådet att det är en bra beredskapssituation? Det tycker inte jag att det är. Jag kommer därför fram till att statsrådet tar litet för lätt på dessa ting. Vi har ingen anledning att skrämma konsumenterna men inte heller att invagga dem i tron att vi har det bättre ställt än vad fallet är. Det är säkert bäst att vi ser situationen sådan den är. Och jordbruksministern har som jag sade inte bemött risken av den fallande mjölkförsörjningen, risken av bortfallet av proteinförsörjningen, risken av otillräckliga lager och förnödenheter för ett jordbruk som bygger på en så väsentlig insats av de sakerna.

Herr talman! Att jag tänker delta i denna debatt beror på att jag tycker att statsrådet här ägnar sig litet för mycket åt skönmålning. Han sade att vi inte skulle skrämma svenska folket med att vi har ett besvärligt läge, och han slutade med att situationen inte var hopplös, snarare tvärtom. När jag lyssnade till statsrådet kunde jag i viss mån instämma i sak, men jag fann att statsrådet inte drog de logiska slutsatserna av sin framställning. Statsrådet Bengtsson sade att den sammanlagda produktionsvolymen inte minskat utan varit i stort sett oförändrad under hela 1960-talet, och det är riktigt.

Herr Hansson i Skegrie har här tidigare talat om vad en avspärrning skulle innebära för produktionsmedlen, alltså handelsgödsel och foderäggvita, så det behöver jag inte gå in på; jag kan helt och hållet instämma i vad han sade. Jordbruksministern tar mycket lätt på hela det här problemet. För något år sedan hade statsrådet uppfattningen att äggviteförsörjningen inte var något problem, eftersom det fanns ersättningsprodukter. Det var då fråga om att man i ökad utsträckning skulle använda urea som foder till djur. Vid det tillfället uttalade jag viss tveksamhet om huruvida detta i verkligheten var en framkomlig väg. Under senaste året har det förts en miljövårdsdebatt om nitritproblem, och vi måste väl vara överens om att tillför man djuren urea, så måste kvävet någon gång komma in i ett nitritstadium. Därför undrar jag om statsrådet Bengtsson fortfarande är lika entusiastisk för tanken att klara äggviteförsörjningen för våra husdjur genom en ökad användning av urea. Ett annat problem är, som jag nämnde, arbetskraftsfrågan. Låt oss säga att vi råkar i beredskapsläge eller, ännu värre, i krigsläge. Vi vet att arbetskraftssituationen inom jordbruket i dag är en helt annan än förra gången. I dag är huvuddelen av jordbruken enmansjordbruk, där det inte finns några möjligheter att skaffa ersättare. Kommer vi i det läget, så kan produktionen helt enkelt tvingas upphöra. Detta är inte bara en fråga om produktberedskap utan även en fråga om arbetskraftsberedskap, och den är kanske ett av de allvarligaste problemen. Sedan vill jag i likhet med herr Hansson i Skegrie säga att statsrådets beskrivning av mjölksituationen också var något av en skönmålning. Han sade att utvecklingen mot större enheter skulle göra det lättare att få fram den säsongutjämning i produktionen som vi eftersträvar. Men om jag inte är fel underrättad så har vi cirka 70 besättningar i det här landet med en storlek på över 100 mjölkkor. Den politik som bedrivits — den har medfört att man slaktat ut mjölkkorna och gått över till annan driftsform — har fått den allra kraftigaste effekten i just de stora besättningarna. Vi har i dag inte en sådan lönsamhet att det finns möjligheter att bygga upp de stora, rationella enheter som statsrådet avser. Oavsett vilket avtal som kommer att träffas — vi har ju sett vissa tidningsuppgifter om den prishöjning som diskuteras — vågar jag påstå att vi inte kan komma upp till en sådan lönsamhetsnivå när det gäller mjölkproduktionen att herr statsrådets förhoppningar att man den vägen skall kunna åstadkomma en bättre säsongutjämning kommer att kunna infrias. Det kommer att behövas långt kraftigare åtgärder. Frågan om beredskapen när det gäller mjölk har också en annan sida. En mycket stor del av vår mjölkproduktion i dag får vi från enmansjordbruk, där ålderssammansättningen är synnerligen negativ. Ett stort antal mjölkproducenter är i åldern 55—60 år och däröver, och de kommer att försvinna oberoende av lönsamheten. Som jag ser det är därför problemet med äggviteförsörjningen verkligt akut.

Att man upplyser om detta innebär inte att man utmålar en hopplös situation, utan det innebär bara att man är realist och ser verkligheten i ögonen.

Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga denna debatt utan vill bara erinra om en enkel fråga som jag ställde till jordbruksministern tidigare i vår. Bakgrunden till denna fråga var att direktör Mårtensson, som är chef för AB Förenade superfosfatfabriker, den 20 februari i TV hade sagt, att han var ytterligt oroad av den strejk och lockout som skulle drabba bl.a. lotsarna. Den kunde medföra att man vid fabrikerna i Landskrona inte skulle kunna fortsätta med tillverkningen mer än en dryg månad. Senare ändrade han denna uppgift till knappt två månader. Man väntade ett fartyg som låg i Casablanca på 30 000 ton, men man befarade att det inte skulle vara möjligt att utan lots ta in fartyget till Landskrona. Det lyckades emellertid så småningom tack vare att vädret var gott och att fartyget endast lastades till ungefär hälften. Jag ville genom min enkla fråga veta om statsrådet drog några slutsatser av den här lilla händelsen för vår allmänna beredskap i händelse av avspärrning. Statsrådet valde den gången att inte gå in på den fråga jag avsåg. Statsrådet ansåg att det i dag, med hänsyn till de lager som fanns hos jordbrukarna, vid centralföreningarna osv., inte var någon besvärande situation. Det var väl också ett alldeles riktigt svar, men inte svar på vad jag avsåg. Men jag vill gärna i detta sammanhang påminna om min fråga som jag tycker på sitt sätt belyser hur beroende vi är av import av råvaror för handelsgödsel. När vi dessutom vet att våra beredskapslager är långt ifrån så stora som vi anser att de bör vara är det onekligen en allvarlig situation. I förra årets debatt berördes frågan om hur stora lager vi hade. Det sades då att vi borde ha 460 000 ton handelsgödsel i lager, men att vi 1969 bara hade 82 000 ton, alltså mindre än en femtedel. Det är möjligt att läget är något bättre i dag — det kan jag inte med säkerhet säga — men situationen är i varje fall utomordentligt allvarlig, inte minst när det gäller kvävegödselmedlen som mest påverkar skörderesultatet. Det råder inget tvivel om att vi i dag är oerhört mycket mer beroende av importerade handelsgödselmedel och kraftfodermedel än för ett antal år sedan. Det innebär också att vår beredskapssituation och försörjningssituation är en helt annan än vad man beräknade för några år sedan. Jordbruksministern sade i sin replik till herr Hansson i Skegrie att vi nu har bättre beredskap än förra året. Det har jag mycket svårt att förstå. Om jag minns rätt nämnde jordbruksministern då, att vår försörjningsberedskap låg på över 90 procent. Nu säger jordbruksministern att den ligger på mellan 85 och 90 procent. Experterna säger att den ligger på närmare 85 procent enligt den traditionella beräkningen. Men, säger man, om vi tar hänsyn till det beroende vi nu har när det gäller import av fodermedel och handelsgödselmedel torde beredskapen ligga under 80 procent. Detta kan inte sägas med säkerhet — saken är föremål för utredning. Men det finns alltså experter som i dag är beredda att göra det påståendet. Jag tycker nog att jordbruksministern tar litet för lätt på denna fråga. Tyvärr har vi inte en god beredskap, och därför har vi stor anledning att vidta alla åtgärder som kan förbättra densamma.

Herr talman! Men, herr Hedin, det är väl inte så värst övertygande att påstå att man har träffat experter, som säger att vår självförsörjningsgrad snarare är under 80 procent än över. När jag anför att självförsörjningsgraden ligger mellan 85 och 90 procent, grundar jag det på de uppgifter jag har fått av dem som är ansvariga för och sysslar med dessa frågor. Jag har ingen anledning att tvivla på deras uppgifter. 1960 års jordbruksutredning kom fram till att vi låg på 98 procent, men det gjorde vi inte om man tillämpar den nya beräkningsmetoden och tar hänsyn till importen av frukt och grönsaker. Då blir nämligen siffran något lägre. Då kommer man fram till något över 90 procent redan för 1967. Vi är praktiskt taget där i dag. Ingen kan nämligen förneka att produktionsvolymen är oförändrad. Det behöver man inte gå till några experter för att få veta. Man kan själv se i de statistiska uppgifter som finns tillgängliga att produktionsvolymen är oförändrad. Då har självförsörjningsgraden minskat på grund av konsumtionsökningen som i sin tur beror på befolkningsökningen. Så enkelt är det. Vad som har varit det glädjande i denna debatt beträffande både herr Hansson i Skegrie och herr Krönmark är att de nu inte längre förnekar att vår självförsörjningsgrad är praktiskt taget oförändrad. Varje gång vi tidigare har diskuterat denna fråga har man gjort gällande att självförsörjningsgraden krymper med stor hastighet. Både herr Krönmark och herr Hansson i Skegrie erkänner nu att självförsörjningsgraden för dagen är tillfredsställande och att man inte har noterat någon minskning av självförsörjningsgraden. Jag betraktar det såsom ett värdefullt resultat av denna överläggning. Men det är inte intressant hur stor självförsörjningsgrad vi har i dag, säger herr Hansson i Skegrie efter att ha erkänt att självförsörjningsgraden inte har sjunkit under hela 1960-talet. Det avgörande är, framhåller han, hur vi skall klara oss i en avspärrningssituation. Är det inte avgörande hur stor självförsörjningsgrad vi har i dag? Det är ju utgångsläget. Har vi en självförsörjningsgrad på, låt mig säga, 85—90 procent gäller det ju att klargöra hur stor minskning vi behöver notera, om vi inte längre får några som helst kraftfoder och hjälpmedel utifrån. Då får man alltså ett mått på hur stort lager av sådana varor vi behöver. Det är detta vi håller på att undersöka. Ju högre självförsörjningsgrad vi har i utgångsläget, desto lättare har vi självfallet att klara oss under en avspärrning. Nu försöker man ge ett intryck av att vi sitter med armarna i kors då det gäller att själva få fram äggviteämnen. När vi senast gjorde upp mellan staten och jordbrukarna satsade vi 10 miljoner kronor för forskning på detta område. Det pågår en intensiv forskning för att inom landet få fram lämpliga ersättningsmedel. Jag tror på denna forskning, som jag livligt har tillstyrkt. Ett forskningsoch utredningsarbete pågår alltså för att vi själva i större utsträckning skall vara oberoende av import utifrån. Vad man här har skrämt för allra mest är mjölkproduktionen. Herr Krönmark säger att det härvidlag inte blir någon bättring, oavsett lönsamheten. Finns det ingen som helst hjälp oavsett lönsamheten, då är det ingen idé att resonera om dessa frågor. Jag har fattat det hela så att vi nu har fått ned mjölkproduktionen till den nivå dit egentligen alla ville komma. När vi för två år sedan gjorde upp om jordbrukspriserna fick nämligen jordbrukarna 50 miljoner kronor av budgetmedel, att användas som exportsubventioner för att påskynda utslaktningen, så att vi kom ned i en mjölkproduktion som var lönande. Vi hörsammades av ett mycket dåligt skördeår 1969, vilket gjorde att utslaktningen skedde snabbare än man hade räknat med. Vi är nu nere i en mjölkproduktion som är på gränsen. Vi behöver se till att vi i varje fall inte går mycket längre ned. Det har varit bakgrunden till överläggningarna mellan jordbrukarnas företrädare och statens förhandlare. Jag vågar påstå att det förhandlingsresultat som man sannolikt kommer att enas om betyder lönsamhet även i nyproduktion — och då är lönsamheten ännu bättre i de gamla enheterna. Det är riktigt att en mycket stor del av vår mjölkproduktion kommer från små enheter. 40 procent av mjölkproduktionen i dag kommer från enheter med tio kor eller mindre. Jag är medveten om att de enheterna försvinner i och med nuvarande brukarens pensionering och att vi måste satsa på större enheter, därför att ingen vill vara så bunden som man är av dessa små besättningar. Det måste vara större besättningar. Men när herr Krönmark vill antyda att de stora besättningarna också har försvunnit är det fel. Tendensen har hela tiden varit minskat antal smärre besättningar, ökat antal större besättningar. Ja, herr talman, vi har alltså i dagsläget en mjölkproduktion som svarar för full försörjning med konsumtionsmjölk — det råder inget tvivel på den punkten. När herr Hansson i Skegrie åberopar experter som är oroliga för detta borde han utveckla sina synpunkter litet grand. Han menar uppenbarligen att vi inte har tillräcklig mängd mjölk till ostframställning. Är det detta han menar har han rätt, men jag anser inte att det är så farligt. När det gäller konsumtionsmjölken är vi emellertid hundraprocentigt självförsörjande — och det är vi även under de månader då vi har en låg produktion. Jag tror i likhet med dem som sysslar med detta på möjligheterna till en avsevärt mycket större jämnhet i produktionen. Där finns mycket att göra, och jordbrukarnas egen organisation bedriver ju en forskning på detta område. Alla tjänar på en jämn mjölkproduktion, och det är någonting vi skall sträva efter. I ett avspärrningsläge kan naturligtvis försörjningen bli knapp. Vi får vidkännas en produktionsminskning — det är klart — därför att jordbrukarna får mindre oljekraftfoder till korna, men vi får väl liksom under tidigare avspärrningsperioder minska på fettförbrukningen en smula. Jag tror inte att man tar så värst stor skada av det. Vi får naturligtvis i så fall räkna med ransonering i viss mån för att klara försörjningen. Jag har ingen anledning att skönmåla. Jag har bara angivit de exakta siffror som var och en kan få fram beträffande produktionsvolymen inom jordbruket. Jag har sagt att vi självfallet för denna höga produktion är beroende av import utifrån, men vi har tillsatt en arbetsgrupp som skall undersöka hur stort vårt beroende är. När arbetsgruppen är färdig med denna utredning, är jag beredd att dra konsekvenserna därav, men för dagen bedömer jag läget som på intet sätt oroande.

Herr talman! Statsrådet Bengtsson tog det som något av en debattframgång att han fått både herr Hansson i Skegrie och mig att verifiera att produktionsvolymen i stort sett var oförändrad. Ja, det var just vad jag sade, men i mitt tidigare inlägg kritiserade jag herr statsrådet för att han icke utifrån detta förhållande dragit den logiska slutsatsen när det gällde vårt beredskapsläge. Att vi har en fredsmässigt sett god självförsörjningsgrad, är så att säga mera av teoretiskt intresse — var denna sedan skall ligga kan vi kanske diskutera. Vad som har intresse är relationen mellan det sätt, på vilket vi i dag åstadkommer en viss produktion, och de förhållanden som kommer att gälla i händelse av krig eller avspärrning. Men just genom denna oerhört intensiva drift både i fråga om arbetskraft och framför allt i fråga om produktionsmedel har vi blivit oändligt mera känsliga. Vi kan ta de förhållanden som rådde 1939—1940. Den avspärrning som då inträdde innebar att vi blev avskärmade från handelsgödsel o. d., men den inverkade ytterst litet på produktvolymen. En avspärrning i dag skulle bli mera kännbar. Men nu säger herr statsrådet att man inte sitter med armarna i kors utan att 10 miljoner kronor satsats på forskning. Det är klart att vi kan framställa kväve ur luften, för den har vi inom landets gränser. Kanske vi också kan klara fosfaten via järnbruken, men några kalifyndigheter av betydelse inom landets gränser har vi inte enligt vad jag vet. Här har vi alltså en klar gräns, och här kan vi inte göra någonting. Jag vill bara konstatera att när det gäller forskningen om ersättningsmedel tog herr Bengtsson inte upp sitt stora paradnummer från förra året, nämligen urean, och jag tolkar detta så att man även inom departementet börjar bli något skeptisk mot huruvida det är möjligt. Statsrådet sade i fråga om mjölken att jag har fel och att de stora besättningarna inte har minskat. I så fall förstår jag inte vilka informationer herr statsrådet får. Det är bara att studera län efter län. Jag kan ta mitt eget län, och jag kan ta grannlänet, där vi snart inte har några stora besättningar kvar. Just i vår har många av de mycket stora besättningarna försvunnit därför att de inte medfört en tillfredsställande lönsamhet och inte kunnat bära produktionen. Nu säger herr Bengtsson att med det avtal, som sannolikt kommer att träffas, får man lönsamhet i nyproduktionen, alltså i ett företag där man gör nyinvesteringar i byggnader, installerar tekniska anordningar osv. Då måste jag säga att det tydligen hänt förbluffande saker under den senaste tiden, för enligt gjorda driftsanalyser skulle det för den sakens skull krävas betydligt störra prisförändringar än som diskuterats i pressen. Utifrån mina erfarenheter och de informationer jag har fått bedömer jag det som rätt osannolikt. Det var detta jag menade då jag sade att en lönsamhetsförbättring av det slag, som vi sannolikt får, på sikt icke kommer att lösa problemet med mjölkproduktionen sedd i dess beredskapspolitiska sammanhang. Jag tror att det kommer att medverka till att stoppa upp den nuvarande trenden och ge utrymme även för jordbruksminister Bengtsson och andra att föreslå kompletterande åtgärder. Jag är alldeles övertygad om att det avtal som nu kommer att träffas inte löser bekymren vare sig för det svenska jordbruket eller för jordbruksministern i det fallet.

Herr talman! Herr statsrådet Bengtsson svarade aldrig på min fråga hur beredskapen har förstärkts. Vi fick aldrig något svar på hur det har skett eller i vilken omfattning när statsrådet i slutet av interpellationssvaret påstår att beredskapen har förstärkts. Sedan frågade statsrådet mig vad jag menade med att säga att experterna bedömer det så att vi inte bör ha en lägre produktion än 2 800 000 ton mjölk för att klara mjölkkonsumtionsförsörjningen vid lågproduktionsperioderna. På det kan jag svara att det inte produceras lika mycket mjölk överallt — i vissa distrikt produceras det mera och i andra mindre. Vid lågproduktionsperioderna överflyttar man mjölk från ett överskottsområde till ett underskottsområde. Det har redan inträffat att det har varit så låg produktion i vissa distrikt att man icke med överföring av mjölk tillräckligt har kunnat tillgodose konsumtionsmjölkbehovet i dessa distrikt. Det räcker alltså inte med att säga att vi producerar så eller så mycket mjölk totalt över hela landet, utan vi måste ha en tillräcklig konsumtionsmjölkproduktion i varje distrikt. I varje fall måste produktionen vara av den omfattningen att det är praktiskt möjligt att föra över mjölk från ett distrikt till ett annat. Det var det jag menade när jag sade att vi i dag är under gränsen 2 800 000 ton producerad mjölk; vi är nere i 2 650 000 ton. Jag noterar liksom herr Krönmark med vilken glädje statsrådet Bengtsson konstaterade att vi nu är överens om att produktionsvolymen är oförändrad och tillräcklig. Ja, tillräckligheten kan man alltid diskutera. Om vi skall vara riktigt noga med siffror kan väl den siffra på 90 procent som herr statsrådet angav från början av 1960-talet lika väl vara 92 procent liksom vi i dag kan säga att den är 85 procent. Det har ändå skett en minskning. Herr statsrådet kan ju ta det för vad det är. Här rör vi oss dock med siffror som kan diskuteras, men att produktionsvolymen är absolut oförändrad skall vi nog vara mycket försiktiga med att säga. Sedan kom herr statsrådet in på den verkligt väsentliga punkten, och den har han inte gett sig in på tidigare. Han säger nämligen: Hur stor minskning av produktionen behöver vi notera vid en importavskärning? Ja, det är just där skon klämmer. Det är också den frågan som herr statsrådet så lätt och ledigt har sprungit förbi hela tiden. Frågan är alltså hur vi klarar oss vid en avskärning. Jag tror att vi är överens om att den produktion vi i dag har — som jag har sagt flera gånger — bygger på att vi i oförändrad utsträckning kan importera växtnäring och fodermedel. Herr statsrådet säger sedan lätt och ledigt att forskning pågår för att försöka få fram ersättningsmedel. Ja, men vi kan inte leva på forskningen. Om våra gränser skärs av har vi inte nytta av att det forskas. I varje fall måste vi under tiden det forskas ha tillräckliga lager. Vi får alltså hoppas att forskningen leder fram till resultat. Herr statsrådet trodde i fjol på urea. Den tilltron bör nog reduceras. Som herr Krönmark har sagt får man nog vara mycket försiktig med användningen av urean som proteinfoder. Men vi har åkerbönan. Vi får hoppas att förädlingen av åkerbönan skall fortskrida så att den kan bli en ordinarie växt vid sidan om alla andra. Då får vi ett tillskott i proteinförsörjningen genom den. Men det dröjer åtskilliga år innan vi är där. Under tiden måste vi ha lager som svarar häremot. Herr talman! Jag skall inte begära ordet fler gånger i denna debatt. Vi skall behandla fler ärenden än detta i dag. Jag började med att berömma herr statsrådet för att han var så försiktig — och det skall man ju vara när man rör sig på svag is. Men jag tycker att efter hand som herr statsrådet har fortsatt debatten här så har hans dristighet ökat avsevärt, i varje fall betydligt mera än vad hållbarheten i underlaget har gjort.
Herr talman! Det kan ju, herr Hansson i Skegrie, bero på att herrarna genom sin medverkan har gett mig tjockare is under fötterna, och att jag därför känner jag mig litet säkrare på isen. Nu har herr Hansson i Skegrie ställt frågan var det är någonstans som vi har förstärkt beredskapslagringen. Jag säger i mitt svar bl.a.: ”Jag vill slutligen erinra om att våra beredskapsåtgärder också tar sikte på livsmedelsförsörjningen i krig. Under senare år har en ökad beredskapslagring skett för att förstärka försörjningen i krig.” Nu vet herr Hansson mycket väl att jag är förhindrad att stå här och berätta om vilken lageruppbyggnad vi har för beredskapslagring för krig. Jag kan alltså inte ange vilka kvantiteter vi har av olika produkter. Det vet herr Hansson bättre än jag. Det var intressant att herr Hansson i Skegrie var bekymrad över att man var tvungen att skicka mjölk från ett distrikt till ett annat. Det får vi säkert finna oss i, herr Hansson, och det har vi funnit oss i. Stockholmarna kan rimligtvis inte i sin närhet ha sådan mjölkproduktion att de är självförsörjande. Jag tror t.o.m. att vi hallänningar och skåningar får hjälpa stockholmarna så att de får mjölk i erforderlig omfattning. Det är inte märkvärdigt, i all synnerhet inte i våra dagar när man nu kan transportera även mjölk mycket lätt från olika delar av landet. Vi får nog vara snälla och räkna med totalproduktionen i vårt land även i fortsättningen. Jag är utav den meningen att forskningen som vi bedriver här är utomordentligt värdefull. Det är klart att under tiden som vi forskar måste vi ha beredskapslager, och herr Hansson vet hur stort det lagret är för dagen. Jag tar inte lätt på denna sak. Jag har ju sagt att vi har tillsatt en arbetsgrupp som skall undersöka de här tingen. Det tycker jag vi måste göra, ty här kommer ständigt nya element in. Ingen tänkte tidigare på exempelvis den stora importen av grönsaker och frukt. Ingen människa tänkte på det 1966/67, och det är ett faktum. Då måste vi undersöka om vi själva kan ersätta dessa produkter. Det är många frågor som dyker upp undan för undan, frågor som ständigt måste undersökas och belysas. Får jag sedan till herr Krönmark säga att det kan väl inte vara enbart av teoretiskt intresse att produktionsvolymen har varit oförändrad. Jag tycker det enda konkreta man har att stå på är den produktionsvolym man har att utgå ifrån. Det är inte alls ett teoretiskt intresse. I mitt svar till herr Krönmark glömde jag — jag ber om överseende med det — att kommentera arbetskraftssituationen. Jag borde ha sagt att jordbruksnämnden tillsammans med arbetsmarknadsstyrelsen har gjort en utredning om blockorganisationen, dvs. den organisation man behöver ha i händelse av avspärrning för jordbrukets vidkommande. Det förslaget är nu ute på remiss och så snart det kommer skall vi titta på det, så att även den delen av vår beredskap blir effektiv. Jag är ingen ureaexpert, men jag har ingen anledning att ta tillbaks något av det jag sade förra året. Detta är en fråga som forskarna nu arbetar med, och det är deras sak att säga om ämnet duger eller inte. Det kan knappast vara min uppgift att avgöra om det är riktigt eller fel att använda det. Men ingenting har ju framkommit som tyder på att man inte kan använda det i någon form i jordbruket. När det gäller prisfrågorna vill jag säga, att vi just nu inte har så många andra medel att använda för jordbrukets vidkommande än detta. Nu säger herr Krönmark att han inte tror att det avtal som nu är i sikte kommer att få någon gynnsam effekt på jordbruket. Ja, de preliminära överläggningarna har ju gått ut på att man skall ha en treårig avtalsperiod just för att man skall kunna produktionsplanera inte minst när det gäller mjölkframställningen. Man skall alltså inte bara känna till den höjning man får första året utan också ha vetskap om att man får en viss höjning även de kommande åren under en treårsperiod. Allt detta verkar gynnsamt på produktionen av mjölk. Herr talman! Jag tror att jag med detta har sagt vad jag behöver säga. 2. indelning i mindre skördeuppskattningsområden, som var geografiskt och odlingsmässigt enhetligare, så att en rättvisare skördeersättning kunde uppnås, 3. infogande i skördeskadesystemet av grödor, som hittills lämnats utanför, t.ex. yrkesfruktodlingen samt ningen av ersättningarna kunde ske samma år som skördeskadan uppstått samt att riksdagen beslutade att, med verkan redan i fråga om skador på 1971 års skörd, höja den för behovsprövade bidrag avsedda andelen av skördeskademedlen från en till två procent,

Herr talman! Alltsedan den obligatoriska skördeskadeförsäkringen infördes så har i riksdagen gång efter annan påtalats skördeskadeskyddets tekniska utformning, som omöjliggör en något så när rättvis bedömning av skördeskadorna. En reform är givetvis inte fulländad i och med att den införs. Det är ju så i alla sammanhang.

I en motion, nr 271 detta år, har herr Jonasson och jag hemställt om att ramen för de behovsprövade skördeskadeersättningarna måtte fastställas till 2 procent av de utgående allmänna kontanta ersättningarna för skördeskador, dock maximerad till 800 000 kronor. Denna del av det obligatoriska skördeskadeskyddet ger möjlighet till skadeersättningar för sådana skördeskador som uppstått på grund av extraordinära förhållanden eller i fall där den generella ersättningsformen inte utlöses. Det är denna generella form som så många gånger i riksdagen ansetts kunna ge upphov till betydande orättvisor vid fördelningen av skördeskadeersättningar.

Orsaken till detta är, som jag nämnde inledningsvis, de s.k. strataområdenas utformning, dvs. den indelning i områden efter vilken man gör beräkningarna. Det kan också hända att en gård på grund av andra förhållanden får sin gröda nära nog totalt förstörd. Sådant har förekommit varje år, och då skall det behovsprövade skördeskadeskyddet träda in. Vi anser att det belopp som avsatts för förenämnda ändamål är för litet. Ett belopp som är beräknat efter en procent av den utgående allmänna skördeskadeersättningen och maximerat till 400 000 kronor täcker i många fall inte föreliggande behov. Nu skriver utskottsmajoriteten att några omständigheter som talar för att riksdagen i år bör ändra sin ståndpunkt i nämnda hänseende inte förebragts. Det beror alldeles på om man vill skapa ett rättviseförhållande eller inte. Vill man inte göra någonting för den som drabbats av skördeskador och som inte kan erhålla någon ersättning på grund av systemets utformning, då skall man avslå förslaget om uppräkning till 2 procent av den allmänna ersättningen, maximerat till 800 000 kronor, och då skall man fortsätta på den negativa linje som säger att sträng restriktivitet skall tillämpas vid ifrågavarande bidragsgivning. Men vill man däremot, herr talman, skapa ett rättviseförhållande och ge möjlighet till ersättning för dem som bäst behöver denna, vill man gardera sig mot verkningarna av skördeskadeskyddets tekniska oformlighet, då skall man följa det förslaget som framförts i motion 271.

Jag anser att det är en rättviseåtgärd att gå in för en ökning av detta anslag till 2 procent av de utbetalade generella medlen, maximerat till 800 000 kronor, i varje fall till dess vi fått möjligheter att göra en riktig bedömning av skördeskadorna. Herr talman! Jag ber med det sagda att få yrka bifall till reservationen 1 i jordbruksutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Allt sedan 1961 års riksdag fattade det viktiga beslutet om införande av ett särskilt skördeskadeskydd, som varit till hjälp för många, har det varje år i riksdagen framförts önskemål om att få systemet förbättrat. Så även i år. Även om en översyn av metodiken för skördeskadeuppskattningen och ersättningsberäkningen fortlöpande sker i skördestatistiaka nämnden, finns det flera olösta problem kvar. Av denna anledning har utskottet även i år haft att behandla ett flertal motioner, däribland motionen 1043 med hemställan om en översyn av det obligatoriska skördeskadeskyddet för att få det hela att fungera på ett så rättvist sätt som möjligt. Men samtliga motioner har avstyrkts av utskottsmajoriteten. Det gäller dock angelägna frågor såsom att få områdesindelningen så enhetlig som möjligt. Det gäller möjligheterna för en utökning av antalet provytor för att få ett säkrare områdesmedeltal, och med den betydelsen betesvallarna numera har i många trakter är det också av vikt att skördeskadeskyddet fungerar bättre även på detta område. Tidpunkten för ersättningens utbetalande är också en sak som inte är tillfredsställande löst. Det är därför angeläget att en utredning om en översyn kommer till stånd snarast möjligt. Herr talman! Jag vill med detta korta anförande yrka bifall till reservationen 1 vid punkten 12.

Herr talman! Jag är mer än väl medveten om svårigheterna att kunna åstadkomma ett skördeskadeskydd som ger den rättvisa som jordbrukarna självklart skulle anse riktig. Jag är också medveten om att om man skulle söka åstadkomma ett individuellt skördeskadeskydd, det enda sättet att komma fram till en riktig ordning, skulle detta medföra kostnader som jordbrukarna inte vill vara med om och inte kan bära. När skördeskadeskyddet tillkom var man överens om att det var ett försök och att man skulle följa utvecklingen, att man skulle ha en löpande översyn och göra förbättringar allteftersom nya erfarenheter kunde komma fram. Det är riktigt att vissa förbättringar kunnat ske under de år som gått, men det som åstadkommits har i alla fall helt varit bundet vid de principer som man 1961 gick in för, när skördeskadeskyddet tillkom. Vi har därför från jordbrukets organisationer ansett det riktigt och rimligt att man efter de år som nu gått gör en grundligare översyn av skördeskadeskyddet — en ordentlig utredning av vad man kan få fram för att ge jordbrukarna ett bättre skydd och en större rättvisa. Vi har krävt att en sådan översyn skall göras. Det kostar givetvis rätt avsevärda pengar. Vi har inte fått gehör för detta hitintills, men vi menar att det är en utomordentligt angelägen uppgift. Vi är också medvetna om att den personal som handlägger skördeskadeskyddet och som sköter om den löpande översyn som för närvarande förekommer inte hinner med den grundliga genomgång och den utredning som skulle behövas. Den kan medverka till denna, men den kan inte helt sköta om det hela. Det är mot den bakgrunden som vi har krävt att pengar skulle ställas till förfogande för denna ordentliga översyn av skördeskadeskyddet.

Det är med hänsyn till detta som jag, herr talman, vill yrka birall till reservationen 1 vid punkten 12.

Herr talman! Under punkten 12 behandlas Kungl. Maj:ts förslag om att 12453 000 kronor anslås för administration av det permanenta skördeskadeskyddet. Vi firar i år tioårsjubileum av skördeskadeskyddets införande i vårt försäkringssystem. Mig veterligt är Sverige det enda land som har lyckats genomföra ett sådant system. Utan att ha några erfarenheter — vare sig historiska inom landet eller internationella — och utan det objektiva sakunderlag som skulle ha behövts har vi byggt upp detta system. Man har hela tiden fått utgå från ett subjektivt material, och undan för undan har man sedan byggt på och förbättrat systemet. Inom utskottsmajoriteten är vi inte alls förvånade över att motioner har väckts allteftersom brister i systemet visat sig. I den mån det varit möjligt har bristerna avhjälpts. Jag vill erinra om att vi från början inte kunde ta hänsyn till kvalitetsfrågorna. Nu kan vi göra det. Vi kunde inte ta hänsyn till bärgningsskador. Dessa har nu också inordnats i systemet. Allt detta har självklart fört med sig att man tvingats gå mer noggrant till väga, och som följd därav har utbetalningarna inte kunnat göras i den takt som varit önskvärd. Med detta som bakgrund vågar jag påstå att systemet har utvecklats i den riktning som vi hoppades. Men naturligtvis väcks varje år motioner om att systemet på vissa punkter skall överses, och man föreslår nu att en parlamentarisk utredning tillsätts för att utreda hela systemets utform ning i framtiden. Inte heller reservanterna vill dock bestrida att åtskilliga förbättringar har genomförts under årens lopp, men de anser att det återstår ytterligare en del att göra. Inom utskottsmajoriteten hänvisar vi till att skördestatistiska nämnden har i uppdrag att ständigt följa dessa frågor. När den redovisar de synpunkter som den har kommit fram till kommer riksdagen att få ta ställning till de förslag som kan föranledas därav. Skördestatistiska nämnden är ingen expertnämnd så till vida att bara experter sitter där; i nämnden ingår också människor som i sin näringsutövning sysslar med jordbruksfrågor. Vi har därför funnit att nämnden får pröva dessa frågor och lägga fram de förslag som den kan anse erforderliga. I reservationen vid denna punkt tas också upp frågan om möjligheterna att utbetala ersättningarna tidigare än nu, och jag skall något uppehålla mig vid den punkten. Det råder ingen motsättning mellan utskottsmajoriteten och reservanterna, hoppas jag, i fråga om att i den mån utbetalningarna kan göras tidigare är detta naturligtvis ett plus. Några faktorer kan vi emellertid inte bortse från. Systemet bygger på att man inom vissa områden, strata, på statistisk väg tar fram vissa gårdar som skall utgöra provytegårdar. Från dessa tar man sedan provytor som man lägger ut tidigt på våren. Där skall redovisas det faktamaterial som man bygger uppgifterna på. Detta skall innehålla sammansättningen av grödorna på respektive gård, och om man får en skördeskada skall utbetalning göras till alla inom området befintliga jordbrukare. Då skall man ta hänsyn till kvalitetsfrågorna och till alla de risker som här kan föreligga. Nu sägs det i herr Hedins motion och även i reservanternas motivering att man borde kunna göra s.k. förskottsutbetalningar och att det inte är nödvändigt att man går så noggrant fram när man prövar kvaliteten på de olika grödorna. Men om man har ett system som bygger på provytan och man hela tiden använder den som underlag — när det gäller sådd, när det gäller grödans sammansättning osv. — kan man rimligtvis inte lämna den när man så att säga skall ta proverna. Då får man inte gå subjektivt till väga, då måste provytans resultat vara avgörande för området. Den skall skördas, och bärgningsförlusterna skall dras ifrån, och då får man de resultat som man vill ha fram. Det är riktigt att många jordbrukare kan känna sig missgynnade genom att den ene får större ersättning och den andre mindre. Det beror på att man inte räknar med grödan som sådan på den enskilda gården, utan man sammanlägger den produktion som förekommer på hela egendomen. Den ena grödan kan alltså ge ett bättre resultat, som kompenserar för ett sämre när det gäller den andra. Slutprodukten blir alltså vad man har fått fram inom det här området på den egna gården. Herr Persson i Heden talade nyss om två fall — och jag vill inte bestrida att sådana kan förekomma: en jordbrukare på den ena sidan om gärdsgården fick inte någon ersättning medan en jordbrukare på den andra sidan fick det. Det är klart att då fungerar inte systemet riktigt, och då skall nämnden se till att strata får en annan utformning. Det var det ena fallet. Men i det andra fallet kan det tänkas att inom ett strataområde befinner sig en gård som av omständigheter som ingen har räknat med kan få en skördenedsättning som är större än andras. Den frågan har man behandlat på det sättet att man har kopplat bort den från försäkringssystemet och i stället ställt I procent av utgående skördeskadebidrag, eller högst 400 000 kronor, till lantbruksnämndernas förfogande — det har alltså skördestatistiska nämnden inte med att göra — för att de i uppkommande fall skall kunna ge bidrag. Men det bidraget blir helt byggt på subjektiva värderingar. Icke inom något strataområde finns några normskördar för den enskilde jordbrukaren. Det är hela tiden området som skall vara gällande. Som sagt finns det inte heller några uppgifter från den egna gården. Vi menar att om man inte vill att systemet skall få alltför kostnadskrävande administration eller bygga på andra än så långt som möjligt objektiva grunder, då skall man vara väldigt försiktig med att utöka det här beloppet. Därför har vi yrkat avslag på den framställningen och föreslår att bidraget i fortsättningen skall utgå med 1 procent av de utbetalade beloppen, vilket sammantaget blir högst 400 000 kronor. Som jag sade tidigare skall man också ta med alla tänkbara faktorer, t.ex. lagringskostnader, och kvalitetsbedömningarna. Nu har det visat sig att den foderspannmål som odlas i Norrland kräver större kostnader för torkning osv. än vad fallet är i andra delar av landet. Man konsumerar med andra ord hela sin produktion på hemmagården och får på det sättet betydligt större kostnader. Därför föreslås en ytterligare höjning med 1 miljon kronor och att skördestatistiska nämnden därav skall disponera 650 000 kronor för att utveckla en metod just på det här området. Herr talman! Det skulle kanske ha funnits mera att tillägga, men jag skall inte göra det just nu. Reservanterna har såvitt jag förstår insett alla de svårigheter som här har funnits, och de konstaterar att förhållandena inte är helt tillfredsställande. Det medger jag gärna. Men vi är på det klara med att den skördestatistiska nämnden har dessa problem för ögonen. Vi får ju varje år inför utskottet en föredragning av tjänstemännen i nämnden, varvid de klart och tydligt säger att de följer detta system med mycket stor uppmärksamhet. Vi har därför svårt att förstå att man med en stor, kostnadskrävande utredning skulle komma till några andra resultat. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr Persson i Skänninge erkände ju också att av två gårdar, som har precis samma betingelser, kan det hända att den ena gården tilldelas skördesskadeersättning medan den andra inte får, blott och bart därför att strataområdets gräns går just vid gårdsgränsen.

Här gäller det inga stora belopp. Ökningen är maximerad till 800 000 kronor. Därmed skulle man dock ha möjligheter att åtminstone tillnärmelsevis rätta till de orättvisor som härvidlag finns. Jag erkänner att det är en mycket svår teknisk problematik när man beräknar skördeskadeskyddet, som också herr Persson i Skänninge berörde. När man är medveten om detta torde det väl också vara riktigt att på något sätt lösa dessa problem och skapa någon rättvisa. Skördeskadeberäkningen är underlig. Jag skall bara anföra ett exempel från torkåret 1969. I Boråsbygden var det flera strataområden där vallskörden var utomordentligt god. I beräkningsgrunderna hade det trots detta satts ett minus för denna skörd — dvs. en förlust hade uppstått. I fråga om potatisen var det nära nog missväxt, och på många gårdar var det helt missväxt. Men överallt var det satt ett plus. Det skulle vara en god skörd som skulle ge ett saldo.

Det är just detta som vi har begärt i reservationen 1, moment 2. Herr talman! Jag har ingen anledning att ändra mitt yrkande utan vidhåller detsamma.

Herr talman! Jag hade inte tänkt säga någonting i den här debatten, men herr Persson i Skänninge uppehöll sig rätt mycket vid en motion som jag har väckt och som avser att man skulle försöka vidta åtgärder för att få utbetalningarna gjorda det år då skadan har inträffat och inte, som nu är fallet, långt efteråt. I allmänhet får man nu inte pengarna förrän i mars året efter det då man haft skördeskada, och det tycker jag är en av de stora bristerna i det här systemet. Därför menar vi som står för reservationen att man bör vidta alla åtgärder för att försöka få en tidigare utbetalning. Det är ju ändå just under det svåra året som man behöver pengarna och inte året därpå, som kanske blir ett väldigt gott år. Då får ju utbetalningarna också skattekonsekvenser som kan vara ganska besvärande. Herr Persson i Skänninge säger att det är väldigt svårt att åstadkomma detta. Men jag tror faktiskt inte att det är det, om det finns en god vilja. Vi anser att man bör kunna göra en kvalitetsberäkning på annat sätt än för närvarande utan att den blir sämre för det. Provtagarna är ute på fältet i samband med skörden, och det skulle vara mycket lätt att då ta prov direkt från skördetröskan och alltså mycket snabbare få underlag för den kvalitetsberäkning som sker. Det behöver inte bli sämre, utan resultatet kan kanske t.o.m. bli bättre än för närvarande. Sedan kan man, som vi säger, mycket väl undanta vissa senmognade grödor — framför allt då sockerbetorna. Dessa skördas ju mycket sent, och det är svårt att ta prover på dem. Men eftersom sockerbetor odlas huvudsakligen i södra Sverige — närmast i Skåne, kan man väl säga — borde man kunna undanta dem och få en beräkning för övriga delar av landet, där man över huvud taget inte har grödor som gör att resultaten försenas. Jag tror alltså att det finns goda möjligheter att få fram resultaten betydligt tidigare och t.o.m. under det år då skadan har skett. Det tycker jag är en mycket angelägen fråga, och jag anser alltså att man bör vidta alla åtgärder för att nå detta mål.

Herr talman! Jag sade, herr Persson i Heden, att det finns vissa återstående brister, och då får skördestatistiska nämnden ta upp dessa problem och försöka framlägga förslag som vi kan behandla. Jag hade tillfälle att sitta med i den utredning som sysslade med hela detta problemkomplex, herr Persson i Heden, och vi sade oss att det kommer säkerligen att ta en tioårsperiod innan man får fram något så när vettiga normskördar osv. Vi hade också den fråga uppe som herr Hedin nyss var inne på angående sättet för utbetalningen. Pengarna kommer nu året efter, och det är naturligtvis en nackdel. Vi sade oss i utredningen att om vi skall gå till väga på något annat sätt får vi också ta bort bärgningsförlusterna osv. och bygga på det resultat som man fått fram när man skördat. Men det väcktes ju omedelbart motioner här i riksdagen där man förklarade att det är skördens storlek i slutomgången som är det helt avgörande, vilket självfallet är viktigt. Då fick vi ta den här nackdelen med att det kunde bli en förskjutning av utbetalningen. Herr Persson i Heden tog upp det här staketfallet. Om det är så som herr Persson i Heden säger måste ju skördestatistiska nämnden ta upp detta och säga: Det är fel på strataindelningen — den måste ändras. Det har ju också förekommit. Systemet byggdes upp på helt subjektiva grunder. Vi hade inga områdesindelningar. De som känner till detta vet ju att när man skulle beräkna storleken av skörden i landet hade man att utse tre-fyra kommunalt verksamma personer som skulle åka omkring i sin kommun och se på vad som producerades inom området. De satte en siffra — 1, 2, eller 3 — för varje produkt inom området allt efter grödan, efter den okulära uppskattning som gjordes. Man fick alltså på området som sådant och på helt subjektiva grunder fram det material, som man sedan skulle bygga upp till ett objektivt grundsystem. Man byggde ett system enligt den s.k. provytemetoden. Men till att börja med hade man ju ingenting annat än de subjektiva proven att bygga på, av det materialet finns det ju knappast kvar någonting i dag. Det har den objektiva uppskattningsmetoden tagit bort, och man har nu fått helt andra områden. Sedan kan man väl inte säga, herr Hedin, att vi inte behöver ta så stor hänsyn till skadorna, ty många gånger kan proven komma att tas på ett bättre ställe än vad provytan som helhet uppvisar. Javisst. Men då har man ju inte något objektivt system. Då beror det ju på var skördetröskan befinner sig när provet tas. Då tar man inte provet inom den yta som en gång är utlagd. Skall man ha ett objektivt system, så måste det ju gälla hela provytan i slutomgången. Men om vi kan förbättra metoden — och nämnden har i sin redovisning inför utskottet framhållit att det kan finnas vissa möjligheter till det — så är det klart att vi inte sätter oss emot den saken. Det skulle ju vara helt tokigt. I mitt föregående anförande nämnde jag ingenting om självrisken, och ingen annan har heller sagt någonting om den. Därför vill jag nu säga ett par ord om den. Varje försäkringssystem innehåller som bekant bestämmelser om en viss självrisk. I det system som vi här diskuterar är den risken ca 15,5 procent. Den kan variera något och vara något större inom vissa områden och mindre i andra. Jag vill minnas att den på Gotland är 19 procent. I andra områden är den mindre, ned till 12 procent. Men genomsnittligt för hela landet är den som sagt 15,5 procent. Jag medger gärna att det är en hög självrisk. Men om man ändrar den från 15,5 till ungefär 12 procent, så får man omedelbart en ökning av administrationsoch andra kostnader på 25 miljoner kronor. Nu kan man invända att vi aldrig har diskuterat vem som skall bära de kostnaderna, och det är klart att man kan göra det. Men självrisken är den risk vederbörande tar på sig, när han accepterar ett försäkringssystem. Här skall man givetvis först och främst ta bort en del småskador. Det behöver jag här inte ingå på. Sedan måste man också ha garantier för att vederbörande själv inte medverkar till att systemet missbrukas. Och då har vi kommit till 15,5 procent. Det finns dock möjligheter att sänka den risken utan att gå till riksdagen med frågan, nämligen genom att jordbrukarna själva ger bidrag. Jag vill minnas att staten förra året ökade sitt bidrag från 15 till 30 miljoner kronor, medan jordbrukarnas andel blev oförändrad, dvs. 15 miljoner. Totalt betalar samhället två tredjedelar av kostnaderna för systemet och jordbrukarna en tredjedel. Självfallet har jag då också räknat in administrationskostnaderna. Herr talman! Det har i denna debatt inte framkommit någonting som ger mig anledning att ändra uppfattning; jag vidhåller därför mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Persson i Skänninge sade att det skulle dröja tio år innan det blev klart hur normskördarna skulle beräknas. Men vi firar ju tioårsjubileum i år. Det har således gått en tioårsperiod sedan systemet infördes. Men trots detta finns problemen kvar. Vi har inte kunnat åstadkomma någon rättvis bedömning. Jag erkänner att problemen är svårlösta.

Det är bara detta jag har pläderat för under denna debatt, och det är också vad vi har hemställt om i vår motion. Här gäller det alltså bara en ökning av anslaget från 400 000 till 800 000 kronor, inte beräknat efter 1 utan efter 2 procent av det generella uttaget. Jag föreställer mig att det var en felsägning då herr Persson i Skänninge sade att administrationen blir så enormt fördyrad om man sänker självrisken från 15 procent till 12. Det måste väl i stället vara så att det är merkostnaden för den sänkta självrisken som åsyftas av herr Persson i Skänninge. Administrationskost naden torde väl bli av samma storleksordning oavsett storleken av självrisken.
Herr talman! Herr Persson i Skänninge menar att jag skulle ha sagt att det inte var så noga med kvalitetsbedömningen. Det har jag inte sagt. Jag anser att det är noga med den. Men jag har sagt att det finns möjligheter att gå fram på andra vägar än man för närvarande gör, genom att använda metoder som kanske ger en ännu säkrare bedömning än den man nu erhåller. Om jag inte är fel underrättad sker den nuvarande kvalitetsbedömningen på de partier som kommer in till centralföreningarna. Det är alltså ett samlingsprov från hela skörden. Om man då i stället gör kvalitetsbedömningen direkt i samband med att man undersöker provytorna och gör det när jordbrukaren får sin skörd i skördetröskan, så kan det bli en väl så god bedömning av kvaliteten inom det område det är fråga om.
Herr talman! Nej, det var ingen felsägning. Jag sade att det blir en ökning av ”administrationsoch andra kostnader”. Jag nämnde alltså inte bara administrationskostnaderna. Det kan inte hjälpas, herr Persson i Heden, att jag måste yttra mig en gång till i denna fråga. Jag sade inledningsvis att vi trodde att det skulle ta tio år innan man fick fram något så när säkra normskördar; det var vi inom utredningen på det klara med. Det har gått en tioårsperiod, och jag vågar påstå att de mnormskördar som i dag ligger till grund för beräkningarna är ganska så säkra. Det finns ingen anledning att hysa tvivel på den punkten. Däremot är det klart att strataområdena kan bli föremål för ändring. Vi ökar ju provytornas antal från år till år, och det är möjligt att strataområdenas antal behöver ökas. Det är sådana saker som den skördestatistiska nämnden får ta upp. Jag måste ännu en gång beröra frågan om kvalitetsbedömningen, herr Hedin. Det är så att man har tagit ut provytan genom slumpmässigt urval och lagt den till grund för beräkningen. Där sår man, där skördar man, där bedömer man bärgningsskadorna, och där måste också kvaliteten bedömas. Herr Hedin säger att vi kan göra allt det här på provytan, men kvaliteten kan vi bedöma var som helst ute på fältet; utfallet kan då bli mer positivt och det kan bli mer negativt, men den risken får vi ta. Nej, då har vi inget objektivt system, utan då har vi ett på slumpmässiga grunder valt upptagningsområde.

Herr talman! I motion 1020, där jag står som första namn, hemställer vi om sådan ändring i reglerna för anslaget till Vägbyggnader på skogar i enskild ägo att anslagets medel också kan användas för upprättande av regionala vägnätsplaner. Till grund för denna framställning ligger det faktum att avsevärda belopp av statsmedel årligen använts för att stimulera en för skogsbruket och därmed för landet i dess helhet ytterst nödvändig utbyggnad av skogsbilvägarna. Skogsbilvägnätet blir en allt angelägnare faktor om skogsindustrin skall kunna klara sina råvarutransporter, inte minst nu sedan flottningen lagts ned i allt fler älvar. Men vägarna utgör också en väsentlig faktor för den inom näringen anställde när det gäller för honom att komma till och från arbetsplatsen. Det måste vara av största betydelse att de statsmedel som satsas på dessa vägar blir så effektivt utnyttjade som möjligt och att de vägar som byggs får bästa möjliga sträckning och utnyttjandegrad, både för dagens och för framtidens behov. Skogsstyrelsen har ansett att en landsomfattande modern regional skogsvägnätsplanläggning är ytterst önskvärd. Skogsstyrelsen har också — enligt vad jag har inhämtat — ålagt skogsvårdsstyrelserna att utföra regionala skogsvägnätsplanläggningar under 1971 och 1972, detta utan att invänta anvisning av särskilda medel för detta arbete. Nu har vi här genom denna motion velat anvisa den möjligheten att pengar också för upprättande av regionala vägnätsplaner skulle kunna tas ur anslaget till vägbyggnader på skogar i enskild ägo. Jag vill, herr talman, understryka nödvändigheten av att regionala vägnätsplaner upprättas och att detta kan ske utan att andra för landet nödvändiga insatser av skogsvårdsstyrelserna måste ställas åt sidan. Som motionärer har vi anvisat en möjlighet för denna planläggningsverksamhet utan att nya pengar behöver anskaffas, men utskottet besvarar motionen genom att hänvisa till skogspolitiska utredningen. Denna utredning har ännu inte avlämnat något betänkande, varför dess resultat knappast kan hjälpa denna frågas lösning under 1971 och 1972, utan det kommer att ta mycket längre tid. Jag skulle därför till utskottets talesman vilja ställa ett par frågor. När kan man, för det första, påräkna att skogspolitiska utredningen kommer att avlämna sitt betänkande, och, för det andra, på vilket sätt skall detta så angelägna arbete med regionala vägnätsplaner kunna klaras under tiden? Såsom avslutning på detta korta anförande, herr talman, vill jag yrka bifall till motionen 1020.
Herr talman! Herr Karlsson i Malung ställde en direkt fråga om när denna utredning är färdig. Vi kan inte ange något bestämt datum, men vi har sagt att den snart kommer att framlägga sitt betänkande. Det är det besked vi har fått. När en fråga ligger under utredning och utredningens resultat snart kommer att redovisas, brukar man väl inte föregripa utredningen.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

Herr talman! Jag tänker yrka bifall till tre reservationer, som är fogade till jordbruksutskottets betänkande, nämligen nr 2 — som nu är aktuell — samt nr 3 och nr 4 vid punkterna 24, 31 och 33. De gäller alla motioner rörande den växtbiologiska forskningen, särskilt den som avser att få fram resistenta sorter och biologiska metoder för att kontrollera parasiter och andra miljöskador. I vår partimotion om miljövården har vi förklarat oss inom den givna anslagsramen vilja prioritera tre olika områden, varav det första är just att ge forskningen om möjligheter till biologisk kontroll så mycket utrymme som möjligt. Med mycket stort beklagande har vi vid punkten 40 i det betänkande det här är fråga om inte kunnat finna något utrymme för hela den anslagshöjning till miljövårdsforskning som naturvårdsverket har begärt, utan vi har följt propositionens linje där. Vi har avgivit ett särskilt yttrande vid den punkten. Men när det gäller de anslag som det är fråga om på punkterna 24, 31 och 33, anser vi att det rör sig om så viktiga och så brådskande forskningsuppdrag, att vi vill se anslagen höjda med sammanlagt 580 000 kronor på dessa punkter. Det gäller alltså under punkten 24 anslag till det resistensbiologiska laboratoriet vid statens växtskyddsanstalt, under punkten 31 anslag till forskning rörande giftfri odling samt under punkten 33 anslag till Weibullsholms växtförädlingsanstalt. Att jordbruksnäringen kräver mängder av kemiska bekämpningsmedel, även höggradigt giftiga, för att bli ekonomiskt hållbar, är en tes som vi länge har trott på. På senare tid har emellertid den tesen mycket allvarligt satts i fråga, och den har i varje fall försetts med betydelsefulla reservationer. Jag skulle, herr talman, vilja citera en av de mer temperamentsfulla, men fördenskull inte mindre sakkunniga, av dessa kritiker, nämligen förre chefen för växtförädlingsanstalten i Holland, dr Cornelis Jan Briejér. Han var en av Rachel Carsons medarbetare och fullföljer nu hennes arbete på internationell nivå. Han skriver i en nyligen utkommen bok att det är ett misstag att tro att man inte skulle med framgång ha kunnat bekämpa skadeinsekter innan de nuvarande kemiska insekticiderna uppfunnits. Jag citerar honom: ”Under första hälften av 1900-talet nådde agronomin stora framgångar, grundade på biologisk forskning. Sedan DDT uppfunnits, började emellertid den kemiska teknologien att dominera på ett felaktigt och oberättigat sätt, och utlovade” — skriver dr Briejér — ”guld och gröna skogar på områden, som kemister inte begriper något alls av. Det var nu onödigt att gå noga och försiktigt fram, det var bara att spruta på, för säkerhets skull redan innan skadorna uppkommit. Följderna av denna inställning var katastrofala, biologiskt och psykologiskt. Intresset för noggrann agronomisk och biologisk forskning avtog. De som fortsatte att ägna sig åt sådant, måste simma mot en stark ström. Och sjukdomarna och skadeinsekterna ökade, både i svårighet och i antal. Det är påfallande, att många sjukdomar som beskrivs i den äldre litteraturen, men som då åstadkom föga eller ingen skada, började att utbreda sig kraftigt. En rad sjukdomar och skadliga insekter besegrades, men antalet nytillkomna är mycket större. — — — Vi måste nu åter” — skriver dr Briejer — ”vända oss till de biologiska bekämpningsmedlen, inte de kemiska. Vi måste försöka att varsamt leda de naturliga processerna i den av oss önskade riktningen, utan att framtvinga den med våld. I verkligheten är tvånget att använda bekämpningsmedel ett bevis på oskicklighet och otillräckligt vetande, och på oförmågan att styra naturens processer på sådant sätt att brutalt våld inte behöver användas. Här är ödmjukhet på sin plats; här finns inga ursäkter för vetenskapligt övermod.” — Så långt dr Briejér. Hur väsentligt det är att få fram så giftfria bekämpningsmetoder som möjligt och helst växter som klarar sig helt utan besprutning, framgår vidare av det faktum att de giftiga medlen ofta finns kvar på respektive i växterna även när de går till försäljning och förtäring. Dr Schuphan, som är chef för den västtyska förbundsanstalten för växtkvalitetsforskning, har visat att sådana gifter som parathion och diazinon, om vilka man trodde att de skulle ha nedbrutits senast 14 dagar efter att de använts på morötter, fanns kvar i alldeles för höga halter ännu efter 56 dagar. I Sverige besprutas exempelvis plommon med bladlusmedlet Endosulfan, som enligt bestämmelserna har 30 dagars karenstid. Det betyder alltså att plommonen anses vara ätbara först 30 dagar efter besprutningen. Det hindrar inte att många odlare besprutar plommonen så sent att de blir konsumerade 1 vecka till 10 dagar efter besprutningen. På motsvarande sätt ignoreras ofta bestämmelserna när det gäller tomater och kål. Vidare finns en hel del giftiga ogräsmedel, som påverkar inte bara den kultur de omedelbart används till utan också den efterföljande, exempelvis köksväxter som odlas samma år. De kan t.ex. tas upp i potatisknölarna och bli anrikade där, vilket har förorsakat vissa potatisodlare stora förluster. I många fall blir alltså skadeverkningarna av kemisk behandling avsevärt större än den nytta man kan vinna med preparaten, och allt flera inser att de kemiska bekämpningsmedlen delvis helt enkelt framkallar nya, hittills okända skadeverkningar. Det gäller här att inte räkna på kort sikt utan på lång sikt. Givetvis kan man säga att om odlarna till punkt och pricka följde bestämmelserna, skulle en del skador på konsumenterna inte riskeras. Men detta är utomordentligt svårt att övervaka, och har man väl fått giftet i sig, är det för sent. Att direkt inskränka användningen av giftiga bekämpningsmedel, måste från alla synpunkter vara att föredraga, men då behövs alltså de andra metoderna, och de har den nackdelen att de inte på samma sätt som bekämpningsmedlen lämpar sig att göra stora industriella vinster på. Jag skall här återge en artikel i senaste numret av Eurospectra. Det är den tidskrift som ges ut av EEC: forskningscentrum, där en forskare, Bruno Versino, beskriver de senaste metoderna för att bekämpa skadeinsekter. Det är här fråga om biologiska, inte kemiska metoder. De har hittills lämnat utmärkta resultat i liten skala, säger han, men ännu inte provats ut i det vardagliga praktiska arbetet. Medan man väntar på att metoder av denna mycket sofistikerade sort skall bli så utprovade att de kan användas i stor skala, är det bäst, säger dr Versino, att använda s.k. integrerad bekämpning. Det betyder att man använder redan kända metoder i rätt ordningsföljd och på rätt tidpunkt. Han nämner av dessa metoder bl.a. att använda mera motståndskraftigt utsäde och att introducera rovinsekter eller parasiter som angriper de insekter man vill utrota. Det är alltså fråga om exakt den sortens forskning som vi vill ha fram i de motioner och reservationer som jag här talar om. Jag citerar nu dr Versino: ”För att med framgång använda dessa metoder behöver man uppenbarligen en mängd exakta biologiska uppgifter om det område och den art som skall behandlas, vilket betyder ökade kostnader. Industrin har hittills visat föga intresse för att utveckla denna typ av integrerade kontrollmetoder, eftersom det är föga vinstgivande. Om denna bekämpningsteknik, som varken skadar människor eller miljö, skall kunna utvecklas, vilar ansvaret alltså huvudsakligen på att internationella och nationella organisationer visar tillräcklig skicklighet, styrka och intresse för saken. Det moderna samhället kan uppenbarligen varken klara sig utan kontroll över skadeinsekterna eller betala det pris för pesticiderna som har betalats tills nu.

Snarare tvärtom — i den mån allmänheten och lagstiftarna blir ännu mer medvetna om skadorna av teknikens giftiga cocktail, som vi så frikostigt späder på med våra bekämpningsmedels kända och okända verkningar. Jag är övertygad om att den biologiska forskningen, om den får tillräckligt stöd, är i stånd att få fram även ekonomiskt användbara metoder för att ge oss mat utan gift, om det är där vi vill sätta in våra resurser. Förhållandet mellan de summor som det i det här speciella fallet är fråga om och de vinster, som därigenom står att få både i mätbara och omätbara värden, är sådant, att jag med stort förtroende yrkar bifall till reservationen 2 och i den senare debatten även till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Detta ärende är kanske litet unikt på det sättet att motionärerna vid punkten 24 till statens växtskyddsanstalt önskat ge 200 000 kronor mera än anstalten själv begärt. Jag vill i detta sammanhang erinra om att statens växtskyddsanstalt under en följd av år i sina petita äskat anslag till den resistensbiologiska forskningen, vars värde och väsentliga betydelse för framtiden vi inte behöver diskutera, eftersom några delade meningar därom inte torde föreligga. Då har emellertid riksdagen gång på gång gett det beskedet att statens växtskyddsanstalt bör skaffa sig resurser för resistensbiologisk forskning via forskningsrådet. Det har man försökt efterkomma men har fått minimala anslag från den kanten. Man har inte haft möjlighet att starta denna verksamhet, som enligt statens växtskyddsanstalt är den största och Mest betydelsefulla uppgiften för anstalten i dag och som står allra högst uppe på dess önskelista. Vad man nu först och främst måste ha till stånd är ett laboratorium och lokaler. Man avser då att flytta från det provisorium man nu har till Svalöv. Jag vill med detta ha sagt att om riksdagen i dag skulle höja anslaget med dessa föreslagna 200 000 kronor är det mest att bedöma som en viljeyttring från politikerna. Det är ganska små pengar både för dem som ger dem och för dem som tar emot dem. Men jag är fullt medveten om att det bara är en startplatta för denna form av forskning. Alla talar i dag om miljövård, om en giftfri omvärld, om giftfri mat och giftfri odling, och alla är ganska ense om att vi måste syfta till detta. Men då vill det också till en viljeyttring att vi är beredda att satsa någonting, att en verksamhet äntligen kommer i gång. Det räcker inte med att vi här hemma i Sverige skapar det ena förbudet efter det andra för olika giftiga preparat. Alternativet är ju att importera livsmedel över vilka vi inte har någon kontroll i fråga om vad de innehåller i gifthänseende. Jag vill med detta, herr talman, ha sagt att motionärernas förslag inte är något överbud i förhållande till vad statens växtskyddsanstalt behöver. Det är en form av viljeyttring från politikerna att i handling litet grand omvandla de uttalanden och de ambitioner som vi hör så mycket av i så många sammanhang.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

Herr talman! I motionen 989 liksom i reservationen 2 till jordbruksutskottets betänkande nr 1 har yrkats att anslaget till statens växtskyddsanstalt skall uppräknas med 200 000 kronor utöver de 92 000 kronor som departementschefen har föreslagit i uppräkning. Som motiv för ökandet framhålles att den tilltagande miljöförstöringen gjort det nödvändigt att införa förbud eller inskränkningar i rätten att använda vissa kemiska ämnen och preparat som växtskyddsmedel. Motionärerna liksom reservanterna anser det angeläget att finna alternativa lösningar för att skydda växtodlingen från sjukdomar och skadeinsekter. Man anser därför vidare att den resistensbiologiska forskningen bör erhålla större möjligheter. Mot detta framhåller utskottet att ”Kungl. Maj:ts förslag bl.a. innebär att ca 570 000 kronor anvisas till växtskyddsanstaltens särskilda undersökningar. Som även anförts vid behandlingen av förevarande anslag tidigare år torde finnas möjlighet för anstalten, om den finner vissa undersökningar på det resistensbiologiska området särskilt angelägna, att inom ramen för sagda medel bestrida kostnaderna härför.

Herr talman! Om herr Johanson i Västervik hade lyssnat till det lilla anspråkslösa anförande som jag hållit tidigare, hade han inte haft någon punkt att hänvisa till här. Eftersom jag redan i mitt förra anförande har bemött herr Johanson på samtliga punkter som han här talat för, är det onödigt att uppta mer av kammarens tid. Jag ber, herr talman, att få vidhålla mitt yrkande.
Herr talman! Om herr Larsson i Borrby hade lyssnat på sin partiledare under remissdebatten, där man talade om att den budget som vi för närvarande har inte är särskilt stark och där man gav bragelöften om att man under denna riksdag inte skulle försvaga denna budget, tror jag att herr Larsson inte hade kommit med sitt yrkande om att man på ett område, där det tydligen finns medel, ändå skall sätta till ytterligare medel.
Herr talman! Herr Johanson i Västervik kan vara helt lugn. Jag lyssnade till det nämnda talet av partiledaren, och det är just med anledning därav som vi så noggrannt har övervägt vår alternativa budget, där bl.a. dessa 200 000 kronor med god marginal inryms i det som vi anser vara mycket angelägna ändamål.

Herr talman! I förhållande till jämförbara länder har vi i Sverige varit ganska restriktiva då det har gällt att stödja forskningen på jordbruksområdet. I Förenta staterna t.ex., som väl är det land som vi närmast får jämföra oss med i fråga om effektivitet och rationalitet inom jordbruket, lämnar man till denna forskning ungefär tre gånger så mycket som vi gör i förhållande till produktionens värde och omfattning. Det är alldeles självklart att den snabba omvandling och rationalisering som sker inom svenskt jordbruk också ständigt kommer att öppna nya problem, som måste bemästras på ett eller annat sätt. Övergången till kreaturslös drift betyder t.ex. att det uppstår växtodlingsproblem, som i sin tur ger upphov till växtsjukdomar, växtföljdsproblem etc. Det är också alldeles klart att även den intensiva odling som vi har i vårt jordbruk medför problem i form av parasitangrepp m.m. sådant. Därför är det önskvärt att vi får fram en forskning, som kan vara effektiv och som kan leda fram till att vi kan ersätta besprutning, bepudring etc. med andra metoder. När det gäller djurhållningen har ju problem uppstått på grund av kravet på rationalitet och minsta möjliga användning av manuell arbetskraft. Går man sedan över till det allmänna näringspolitiska läget, dvs. jordbrukets ekonomiska problem, finner man att också det öppnar aspekter som man måste forska i. Jag tänker då framför allt på det höga omkostnadsläge, som svenskt jordbruk har och som medför att vi måste se till att vår effektivitet och intensitet i produktionen ständigt är på väg uppåt. Det krav på ökning av det här anslaget som har ställts av statens råd för skogsoch jordbruksforskning är synnerligen välbefogat. Visserligen har departementschefen i viss mån tillmötesgått detta krav — det vill jag inte bestrida — men enligt vår mening är det belopp Kungl. Maj:t vill anvisa ändå otillräckligt. Vi har därför i reservationen nr 3 föreslagit ytterligare förstärkning av forskningsanslaget, och jag ber att få yrka bifall till nämnda reservation.

Herr talman! Under den här punkten, som gäller jordbruksforskning, har Kungl. Maj:t föreslagit en höjning av anslaget med 485 000 kronor från i fjol. Hela anslaget för nästa budgetår som disponeras av statens råd för skogsoch jordbruksforskning föreslås av Kungl. Maj:t bli 7 245 000 kronor. Det är riktigt, såsom här har anförts, att rådet hade begärt ytterligare 1 miljon kronor. Motionärerna har gått en medelväg och nöjt sig med att begära 300 000 kronor. De har, som herr Hansson i Skegrie nyss anförde, motiverat sitt förslag med att det är angeläget att mera medel tillföres anslaget för att tillgodose forskningen om giftfri odling. Utskottsmajoriteten är helt överens med motionärerna och reservanterna om det angelägna i att en sådan forskning bedrivs, och jag tror inte att det finns någon annan uppfattning hos Kungl. Maj:t heller än att forskning och försöksverksamhet på förevarande område bör intensifieras. Frågan är bara, menar vi, hur mycket vi har råd att satsa på alla forskningsobjekt. Enligt utskottets uppfattning har statens råd för skogsoch jordbruksforskning inom den ram som finns angiven i propositionen möjligheter att tillgodose de forskningsobjekt som rådet anser angelägna. Man bör nog se frågorna om förhöjda anslag till forskningen i ett sammanhang och ställa önskemålen mot de väldigt stora belopp som ändå satsas på forskningens område. Jag vill till slut upprepa vad jag nyss sade, nämligen att det inom ramen för det anslag till jordbruksforskningen som är angiven i statsverkspropositionen finns goda möjligheter att bevilja medel till forskningsobjekt rörande giftfri odling. Dessutom kan tilläggas att det utöver det här forskningsanslaget ges direkta statsanslag till bl.a. Sveriges utsädesförening och Weibulls förädlingsverksamhet. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Under punkten 33 i jordbruksutskottets betänkande nr 1 behandlas bidraget till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling vid Weibullsholms växtförädlingsanstalt för budgetåret 1971/72. Huvuddelen av den praktiskt vetenskapliga växtförädlingen inom landet bedrivs av institutionerna Sveriges utsädesförening och Weibullsholms växtförädlingsanstalt. Båda har hemställt om ökade statsbidrag för nästa budgetår. Således har Weibullsholm ansökt om en ökning av anslaget med 215 000 kronor. Lantbrukshögskolan, som yttrat sig över framställningen, förklarar att Weibullsholms växtförädlingsanstalt i likhet med Sveriges utsädesförening bör få statsbidraget uppräknat för kostnadsfördyringen. Utskottsmajoriteten yrkar bifall till Kungl. Maj:ts förslag om oförändrat anslag, eller 255 000 kronor. I motion 1014 föreslås en höjning av statsbidraget med 80 000 kronor för att detta skall täcka en del av de kostnadsökningar som Weibullsholm har att emotse under det kommande budgetåret. Reservationen 4 vid punkten 33 har samma yrkande, en anslagshöjning med 80 000 kronor. Weibullsholm, som startade sin verksamhet år 1870, kunde alltså under förra året se tillbaka på en hundraårig verksamhet. Om än denna från början var av mindre omfattning så har den genom betydande investeringar, och inte minst en skicklig växtförädlarkår, haft betydande framgångar, vilket i sin tur haft en stor betydelse för samhällsekonomin. Man har, som det påpekas i vår motion, räknat ut att en enda höstvetesort från Weibullsholm under en rad av år har tillfört samhället ett årligt mervärde av 30 å 40 miljoner kronor. I förädlingsarbetet eftersträvas ständigt bättre sorter såväl kvantitativt som kvalitativt. Men inte minst ur miljösynpunkt är det betydelsefullt att verksamheten inriktas på sjukdomsbekämpning genom inbyggd resistens. Utskottsmajoriteten tycks vilja motivera sitt yrkande om avslag på motionen genom att liksom tidigare år framhålla de ej obetydliga bidrag som erhålles i form av växtförädlingsavgifter. Det skall inte bestridas att dessa är mycket värdefulla. Men de utgår inte förrän de olika sorterna kommer i marknaden och det visar sig hur de slår. Detta kan komma först efter ett grundarbete på upp till 15 år. Möjligheterna att få växtförädlingsbidrag är desamma för samtliga växtförädlare. Växtförädlingsavgiften är högst betydelsefull, så ock vad som föreslås i Kungl. Maj:ts proposition 40, som kommer att senare behandlas i kammaren och som gäller växtförädlarrättslag. I nämnda proposition framhåller departementschefen att det grundläggande fasta bidraget fortfarande bör utgå. Det är helt naturligt en riktig ståndpunkt. Men för att behålla sitt värde bör detta grundbidrag uppräknas för att följa penningvärdeförändringen. Det är detta som framhålles i reservationen 4 vid punkten 33 vilken, herr talman, jag yrkar bifall till.

Herr talman! Enligt reservationen 4 skall anslaget till Weibullsholms växtförädlingsanstalt räknas upp med 80 000 kronor. Jag vill först ha sagt att vi till fullo uppskattar den praktiska forskningen även i det här fallet. Reservanterna säger att det enligt deras mening är ”angeläget att bidragsgivningen för nämnda ändamål blir så avpassad att verksamheten alltfort kan bedrivas effektivt och på samma kvalificerade nivå som hittills. Det synes finnas anledning befara att den av Kungl. Maj:t föreslagna medelsanvisningen skall visa sig otillräcklig härför.” Herr talman! Jag vill erinra om att vid sidan om det direkta statsanslaget till Weibullsholm utgår anslag också genom statens råd för skogsbruksoch jordbruksforskning.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

Herr talman! Ordet forskning har varit på mångas läppar tidigare under dagen, och man understryker från alla håll forskningens betydelse. Det är väl fullt uppenbart att vi i stort sett är eniga om den, men man kan också göra den reflexionen om det inte kan vara en felinriktad sparsamhet att inte höja anslaget något litet, i varje fall för att kompensera penningvärdeförsämringen. Indextillägg är ju en viktig faktor i alla sammanhang, och den har blivit alltmer betydelsefull i samband med penningvärdets fall. Man kan väl i viss mån knyta an till den principen i detta sammanhang genom att ta i betraktande vad som förekommer i Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1971 angående samordning av transportforskningen, m.m. Där erbjuder sig nämligen AB Volvo att bekosta en professur i trafiksäkerhet. Man har utlovat årliga bidrag: första året 500 000 kronor, vilket belopp därefter skall ökas med 10 procent per år. Avsikten med detta är väl i viss mån att anslaget skall bevara sitt ursprungsvärde. Det statliga grundbelopp som går ut till Weibullsholms växtförädlingsanstalt har stått stilla. Under budgetåret 1951/52 var anslaget till Weibullsholm 175 000 kronor, och den lilla marginalhöjningen sedan dess täcker inte på något sätt den penningvärdeförsämring som har inträffat under dessa 20 år. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservationen 4.